Fru talman! Eva Sonidsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera Västernorrland en välfungerande sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Kustbevakningen har i budgetunderlaget för 2014 aviserat ekonomiska underskott från och med 2015. Regeringen har därför gett Kustbevakningen i uppdrag att i budgetunderlaget för 2015 redovisa förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som innebär att myndighetens verksamhet kan rymmas inom de beräknade anslagsnivåerna för 2015-2017. Under de senaste åren har Kustbevakningen genomgått en rad förändringar. Det handlar om nya och utökade uppgifter och befogenheter. Myndigheten har också förnyat sina plattformar. Det handlar bland annat om tre nya sjöövervakningsflygplan och sju nya kombinationsfartyg. Kustbevakningen har också anskaffat ett antal mindre patrullfartyg. I och med att Kustbevakningen har fått nya uppgifter och nya plattformar har myndigheten anpassat sin verksamhet för att nå en balans mellan bemanning, uppgifter och resurser. Utformningen av Kustbevakningens organisation samt diskussioner med anställda, länsstyrelser, kommuner och andra är en fråga för Kustbevakningen som myndighet, inom ramen för myndighetsförordningen och myndighetens instruktion. Kustbevakningen ansvarar också för att verksamheten bedrivs effektivt och att myndigheten hushåller väl med tilldelade medel. Regeringen fastställer ramen för Kustbevakningens uppgifter. Regeringen styr inte myndighetens utformning i detalj.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Jag tycker dock att det var ett rätt ytligt svar. Jag tycker inte att den här frågan bara är en detalj i sammanhanget, som ministern uttrycker det. Låt mig säga några korta ord om Västernorrland och om vad det skulle innebära om inga medel skjuts till myndigheten från regeringen. För kommunerna är Kustbevakningen en viktig samarbetspartner i arbetet med att skapa trygghet och säkerhet i skärgården. För att skapa en levande skärgård har till exempel Örnsköldsviks kommun under flera år arbetat intensivt med att utveckla skärgården för både turism och näringsliv. Det är en trygghet att Kustbevakningens båtar trafikerar våra vatten på sommaren, när vi har en intensiv trafik med mycket turister i omlopp. De behövs både i förebyggande syfte och i akuta insatser. Uppgiften med sjöövervakning och att utföra räddningstjänst till sjöss är en grundläggande trygghet för boende i skärgården. Jag tycker faktiskt att medborgarnas lagstadgade samhällsskydd i skärgårdsmiljön och efter vår länskust är viktig att påminna om. I Västernorrland saknar vi samhällsfunktioner som kan sköta till exempel oljesanering, vilket innebär långsiktiga konsekvenser och ökade kostnadsbelastningar på kommunerna. Det skulle ställa helt nya krav på kommunernas räddningstjänst att ta över sjöövervakningen med en ökad kostnad för kommunerna som följd. Samtliga svar som inkommit från kommuner och länsstyrelser lyfter fram oron för ökade investeringar på andra håll i länen. Ska vi behöva sätta vår tilltro till ideella föreningar och organisationer i framtiden? Jag tycker inte det. Kustbevakningen bistår också länsstyrelsen vid anmälningar om fiskebrott. Där kommer läget drastiskt att försämras om Kustbevakningen inte finns i närområdet. Länsstyrelsen har också inlett diskussioner med Kustbevakningen om ökad samverkan vad gäller fisketillsynen på allmänt vatten till hav och längs kusten. Fisketillsynen har varit eftersatt, och kritik har riktats mot länsstyrelserna vad gäller vad gäller tillsynen i sådana områden. Därför är denna samverkan nödvändig. Hot och riskbilden är uppenbar, vilket redan framgår av en dyster olycksstatistik. Vi har senast under förra sommaren drabbats av flera olyckor där Kustbevakningen gjorde en otrolig insats och värdefullt sökarbete tillsammans med polisen. Jag tycker inte att vi heller där ska behöva förlita oss på privata insatser eller ideella organisationer, även om de som medverkar vid sådana tillfällen gör fantastiska insatser. Vi har också Tunadal, som är en av Norrlands mest expansiva hamnar och i dag är en av Sveriges femte största med farligt gods som främsta inriktning. Merparten av detta kommer att transporteras sjövägen för vidare distribution landvägen. Vem tar det ansvaret om det händer en olycka? De nya arbetsuppgifterna är det ju regeringen som beslutat om, vilket står i regleringsbrevet och i den investeringsram som Kustbevakningen ska ha. Men den fastställda ramen rymmer inte kostnaderna för de uppgifter Kustbevakningen har fått av regeringen. Regeringen har även överenskommelser med EU. Konsekvenserna är större än bara en lokal personalnedskärning. Sverige riskerar att bryta internationella överenskommelser, tappa anseende och förmågan att självständigt hantera hotbilder i det egna territoriet. Detta är i högsta grad en fråga för regeringen och inte en detalj i myndighetens utformning. Kustbevakningen har gjort investeringarna efter dialog med regeringen för att bland annat lösa nya tilldelade arbetsuppgifter, som att miljöutsläppen ska vara försumliga och att man ska klara nödbogsering av stora tankfartyg, storskalig brandbekämpning och att ta upp 10 000 ton olja med egna enheter till sjöss. Rimligtvis måste väl även regeringen ta ansvar för effekterna av dessa nya arbetsuppgifter och investeringar. Regeringen har fått information om att dessa uppdrag inte kommer att kunna hållas inom den givna ramen. Detta flaggade myndigheten redan om 2007, då regeringen uppmanade Kustbevakningen att fortsätta med uppdragen och bibehålla ambitionsnivå. Hur hänger det ihop?

Fru talman! Kustbevakningen har under 2000-talet och 2010-talet genomgått en stor utveckling. Det har statsrådet redogjort för. Det har tillförts nya plattformar, bland annat tre multirolefartyg och nya uppgifter, bland annat av polisiär natur liksom uppgifter som stödfartyg vid sjöräddning, forskning, sjöövervakning samt ledningsuppgifter vid sjöinformationssamordning. Jag har förmånen att bo i ett kustlän i södra Sverige. Jag bor nämligen i Karlskrona, och har förmånen att ha inte bara en marinjär, det vill säga huvudbasen för marinen, utan också Kustbevakningens huvudkontor på min hemmaplan. Jag har förmånen att träffa företrädare för de här verksamheterna väldigt ofta och också med egna ögon se det väldigt uppskattade arbete de gör. Man har sedan tidigare aviserat underskott i sin budget. De pengarna har regeringen tillfört. Man har nu fått i uppdrag av regeringen att se över de ytterligare underskott man befarar. När vi nu talar om medel - det är ju det grundläggande i det hela - måste jag ändå, nu när vi står inför ett val, ställa frågan vad man kan vänta sig från Socialdemokraterna. Senast vi fick ett besked om Kustbevakningens resurser var i valet 2010, då man tillsammans med sina samarbetspartner Miljöpartiet och Vänsterpartiet kom överens om att inte bara dra ned på Försvarsmakten med 2 miljarder kronor per år utan också att dra ned på Kustbevakningen med sammanlagt 55 miljoner kronor. Vad har vi att vänta oss inför årets valrörelse? Man kan ju inte gå till val på att avisera att man ska lösa detta samarbetsmässigt efter valet. Jag tycker att Eva Sonidsson faktiskt bör ta tillfället i akt, nu när man diskuterar sammanlagda resurser, att ge svaret på vad Socialdemokraterna i valet 2014 tänker komma överens om med sina tänkta samarbetspartner Vänstern och Miljöpartiet. Är det samma sak där - kan vi förvänta 55 miljoner kronor i neddragningar, och vad räcker det till för den uppskattade verksamhet som Eva Sonidsson lyfte fram i sitt debattinlägg?
Fru talman! Inom Regeringskansliet pågår för närvarande ett arbete med att ta ställning till vilken inriktning regeringen kommer att ge Kustbevakningen inför de närmaste åren. En viktig del i analysarbetet är den redovisning som myndigheten har fått i uppdrag att göra, där man ska ge förslag till åtgärder inom den egna verksamheten för att få balans i verksamhet och ekonomi. Det här underlaget har inkommit till Försvarsdepartementet i dagarna. Det är nu för tidigt för mig att gå in i detaljer och säga: Nu kommer det att bli så här eller så här. Vi har fått in underlaget. Vi måste analysera det och gå in i detaljer kring vilken inriktning som kommer att ges till myndigheten. Jag vill påpeka och understryka att Kustbevakningen fortsatt kommer att ha i uppdrag att utöva miljöräddningstjänst till sjöss. Jag hoppas att det var ett omedvetet och inte medvetet missförstånd av Eva Sonidsson när hon sade att jag kallade myndighetens verksamhet för en detalj. I mitt interpellationssvar, som finns skriftligt, sade jag: Regeringen styr inte myndighetens utformning i detalj. Det var detaljen. Det här är självklart en väldigt viktig verksamhet. Och Kustbevakningens närvaro runt våra kuster är viktig. Samtidigt ska vi i det här fallet vara klara med att det är myndigheten själv som beslutar om till exempel lokaliseringar och organisation. Kustbevakningen har fram till och med nu gjort en hel del förändringar för att kunna verka så effektivt som möjligt. Man har anpassat sig för att använda de nya plattformarna så bra som möjligt. Man har också fått nya möjligheter. Ett modernt kombinationsfartyg för både miljöräddning och sjöövervakning har under hösten 2013 placerats i Härnösand, som ersättning för det gamla fartyg som fanns där. Med bättre fartresurser - det här fartyget är betydligt snabbare - kommer det att kunna täcka ett större geografiskt område på kortare tid. Det är en viktig del i detta. Hur ska Kustbevakningen disponera sin fartygsflotta med hänsyn till den miljöräddningsberedskap som myndigheten ansvarar för? Jag vet att Kustbevakningen har gjort riskbildsanalyser, och så har man genomfört ett arbete just för att hitta balansen mellan lokalisering av plattformar och personal. Och Norrlandskusten har tillförts modernare fartyg som snabbare kan ta sig till ett drabbat område. När det gäller miljöräddningstjänstinsatser har Kustbevakningen själv satt upp sitt nuvarande mål: Var som helst utmed den svenska kusten ska man kunna vara på plats vid ett utsläpp inom fyra timmar och kunna påbörja åtgärder inom åtta timmar. Men jag vill säga att vi nu har fått in underlaget. Vi måste få analysera det. Kustbevakningen har - och det har inte kommit som en nyhet - tidigt flaggat för att man har sett problem med underskott på lång sikt med samma ekonomi och de uppgifter som man har nämnt. Det har man talat om för regeringen. Det är därför vi har givit det här uppdraget. Vi får analysera det för att därefter återkomma med inriktning.

Fru talman! Jag har bara en liten kommentar till Annicka. Det här är ett problem som vi inte har vetat om. Vi måste först få ta del av konsekvenserna innan vi över huvud taget kan ha några synpunkter på vad som komma ska efter valet. Vi lär återkomma. Regeringen fastställer ramen för Kustbevakningens uppgifter - ja, det stämmer. Men regeringen styr inte myndighetens utformning i detalj. Jag tycker faktiskt inte att den här frågan är en liten detalj i Kustbevakningens ansvarsområde. Jag tycker att den är ganska viktig. Vad jag förstår fördes den intensiva dialogen med regeringen innan investeringarna gjordes. När de var realiserade skulle Kustbevakningen tillföras medel för de ökade kostnader som investeringarna innebar i form av räntor, amorteringar och så vidare. Det är bakgrunden till problematiken i Kustbevakningens ekonomi. Jag önskar att försvarsministern skulle ta ansvar för alla myndigheter som sorterar under Försvarsdepartementet, även Kustbevakningen, och tillmötesgå deras önskemål och ta oron på allvar. Det måste man göra, tycker jag. Om Kustbevakningen minskar sin verksamhet till sjöss riskerar kombinationstanken att gå förlorad. Det handlar alltså om att staten har en resurs till sjöss som utför många myndigheters arbetsuppgifter, så att inte alla ansvariga myndigheter måste skaffa egna fartyg eller flygplan. Det var idén med Kustbevakningen. Detta riskerar att gå förlorat om man inte gör någonting åt det. Tycker man att den här tanken är bra för Sverige och bra för alla myndigheter? Kustbevakningen utför i dagsläget uppgifter åt sex departement och många samverkansmyndigheter, polisen, tullen, Havs och vattenmyndigheten med flera. Ett bortfall av Kustbevakningens verksamhet måste kompenseras av andra ansvariga myndigheter. Det är totalt sett en ökning av de offentliga utgifterna - det ser man om man tittar på de svar som har kommit in från länsstyrelser och kommuner - eftersom andra kommuner är tvungna att investera i fartyg och anställa mer personal för att bygga upp kompetens. Om man tittar på de statliga myndigheterna totalt, med länsstyrelser och den här myndigheten, känns det utifrån ett finansiellt perspektiv som att det är slöseri med medel om man inte fortsätter med den här uppbyggnaden och den tanke som fanns med Kustbevakningen. Den nuvarande anpassningen, som ministern nämnde, har knappt hunnit träda i kraft. Det känns som att det kommer ett nytt slag i och med det här - att man ska göra ytterligare besparingar. Men jag ser fram emot att vi, när ministern har tagit del av de inkomna svaren, får ett positivt innehåll i det förslag som ministern så småningom kommer att komma med kring det här.

Fru talman! Det är två saker. Kustbevakningens verksamhet är mycket uppbunden i fasta kostnader genom den plattformsuppbyggnad man har med väldigt fina fartyg och flygplan. Därtill har man 50 procent som består av den allra viktigaste delen, skulle jag vilja säga. Det är alltså humankapitalet. Det är just den kompetens som kustbevakningspersonalen besitter som jag tycker ska stå i fokus. Men den kan också vara i kombination med andra myndigheter, framför allt. Jag tillåter mig att vara lite mer visionär än vad den här debattens ramar kanske medger. Kustbevakningen har fått i uppdrag att samverka på andra sätt med andra myndigheter. Jag nämnde tidigare att det är några hundra meter som skiljer Kustbevakningens verksamhet från marinens. Samverkansmöjligheter skulle kunna finnas bland annat när det gäller inköp av undervattensfarkoster och dykeriverksamhet. Det gäller infrastruktur. Det gäller utbildning - kustbevakningspersonal och marinpersonal är till vissa delar parallella. Men det gäller också framtida inköp. Teknikavdelningen på Kustbevakningen skulle exempelvis kunna samverka med Försvarets materielverk. Jag tror att det finns fler stenar att vända på för myndigheten. Fru talman! Jag ska komma tillbaka till min fråga till Eva Sonidsson. Det gäller resursfrågan. Det är därför vi är här. Detta har varit känt sedan länge. Precis som statsrådet sade har myndigheten själv lyft fram dessa underskott tidigare. Eva Sonidssons interpellation skrevs för tre veckor sedan. Underlaget kom i fredags. Nog borde man väl ha tänkt över resurserna, även från Socialdemokraternas sida.
Fru talman! En viktig utgångspunkt för mig som försvarsminister - det gäller vår samlade försvarsförmåga, och det gäller vår samlade förmåga till krisberedskap - är att vi kan använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt. I grunden ankommer det på alla myndigheter att samverka för det allmännas bästa. Samverkan är något som många av våra myndigheter har blivit bättre på, men det finns mer att göra. Utökad maritim samverkan är en av regeringens prioriteringar. Vi har tagit flera initiativ till att ytterligare öka samverkan mellan de myndigheter som verkar till sjöss. Regeringen har givit i uppdrag åt Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Trafikverket att tillsammans lämna förslag om hur en fördjupad samverkan kan ske på infrastrukturområdet. Tanken med förslagen är att de ska leda till en bättre kostnadseffektivitet och just ett mer ändamålsenligt och flexibelt utnyttjande av infrastrukturen som är kopplad till statens maritima resurser. De fyra myndigheterna ska särskilt pröva möjligheten att samlokalisera eller samutnyttja den befintliga infrastrukturen. Vilken infrastruktur? Jo, hamnar, kajer eller andra relevanta anläggningar i form av lokaler eller utbildningsanordning. Historiskt sett har vi traditionen att varje myndighet har byggt en verksamhet. Det är självklart inte rätt sätt att nyttja våra samlade resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Det gäller också för stödfunktioner. Många av våra sjöverkande myndigheter har fasta installationer på relativt många platser längs kusten och vid vissa insjöar. En samlokalisering av verksamheten vid dessa myndigheter har hittills skett i liten och begränsad omfattning. Min förhoppning är att myndigheterna i juli ska återrapportera både konkreta platser och områden där fördjupat samarbete är lämpligt och lägga fram en plan för hur samverkansmöjligheter ska tas till vara. Förutom att bli mer effektivt hoppas jag att detta kan bidra till att långsiktigt minska de berörda myndigheternas fasta kostnader. Precis som Eva Sonidsson sade kan en åtgärd se ut som en fin och bra besparing för en myndighet, men om åtgärden innebär att kostnaden poppar upp hos en annan myndighet eller på ett annat ansvarsområde har vi inte vunnit någonting. Om vi däremot ser en minskning av en kostnad på en myndighet och en oförändrad kostnad på en annan myndighet kan vi faktiskt vinna någonting. Uppdraget är inte en slutpunkt, utan det är en startpunkt så att vi ska bli bättre på att samverka mellan myndigheterna. Jag är säker på att vi kommer att få lika bra resultat men till en lägre kostnad. Förutom frågan om infrastruktur är det här ett sätt att stimulera till annan samverkan, och vi kommer att följa uppdraget noga. Jag hoppas att den här typen av samverkan kommer att leda till en ökad tillgänglighet och förmåga för de myndigheter som verkar till havs, inklusive Kustbevakningen. Man har en hög tillgänglighet, man är noga med att se till att ha besättning till sina plattformar, men här gäller det verkligen att se över vad som kan göras ytterligare. Vi har fått in ett underlag tillsammans med utredningen, och sedan får vi helt enkelt återkomma.

Fru talman! Jag är rädd att juli är för sent. När vi i förra veckan hade möte i insynsrådet framgick det att de ansåg att det måste ske uppsägningar före sommaren om det ska vara möjligt att vidta åtgärder för uppsagd personal. Alla har ett års uppsägningstid, och det tar lång tid att få i gång ruljangsen. Det är för sent i juli om man ska klara av kraven som ställs för 2015. Det gläder mig att ministern anser att besparingen hos en myndighet inte ska utgöra en risk för en annan myndighet. Det är vad vi befarar ska hända. Vi ser fortfarande med stor oro på vad som händer utefter vår kust. Om bemanningen sänks drabbar det oss hårt. I dag är den inte så stor, och det är fråga om stora avstånd. Närvaron och övervakningen till sjöss kommer att minska med 30-40 procent, och det är en stor del. Kuststationer kommer att minska i antal, vilket innebär att vi tappar åtminstone en station i vårt län - förmodligen Örnsköldsvik. Bemanningen kommer att minska, och antalet plattformar kommer också att minska. Man förlorar i kompetens ute på fartygen. Folk säger upp sig och söker andra jobb. De vill fly innan de blir uppsagda. Sjöövervakningen minskar med drygt 30 procent, sjöfyllerikontrollerna kommer att minska med 90 procent och sjösäkerhetstillsynen kommer att upphöra helt. Enligt den tidigare interpellationsdebatten med Monica Green måste regeringen vidta åtgärder om det visar sig att myndigheter inte klarar att hålla budget. Det måste väl gälla alla myndigheter. Jag tackar för debatten, och jag hälsar ministern välkommen till Västernorrland på besök på torsdag.
Fru talman! Tack för hälsningen, Eva Sonidsson! Jag ser fram emot besöket. När våra myndigheter inkommer till regeringen med farhågor om att uppgifter och ekonomi inte går ihop är det regeringens ansvar att ta in underlag, lägga ut utredningsuppdrag, analysera och sedan gå vidare med en inriktning. I den bästa av världar kan vi lova allt till alla, men det vet vi att vi inte kan. Vi ska använda de resurser vi har på ett så klokt sätt som möjligt. Låt oss se på underlaget och vad vi kommer fram till för bedömningar.

Vi ska hålla på detta eftersom det är den konstitutionella ordning vi är överens om. Jag kan se en stor risk med att gå in och peta. Det är inte samma sak som att inte bry sig om vad myndigheten gör eller att inte bry sig om att myndigheten har problem med att lösa sina uppgifter. Precis som för andra myndigheter är det fråga om att ta in underlag, göra en analys och därefter komma fram till en bedömning och inriktning.